Herr talman! Med anledning av den blanka reservation som herr Nilsson i Bästekille avgivit vill jag ta tillfället i akt att som motionär anföra ett par synpunkter på den mycket viktiga frågan om effektivisering av övervakningen inom kriminalvården. På känt maner hänvisar utskottet i sin skrivning till en utredning som redan pågår och där man tycks överväga de frågor som har aktualiserats i motion 159 i denna kammare. Men herr talman, vi har i motionen inte bara aktualiserat en rad frågor utan också angett vissa och välmotive rade riktlinjer, enligt vilka man bör söka lösningarna. Det gäller t.ex. arvodena åt övervakare. Alla är naturligtvis överens om att nuvarande arvode, 25 kronor per man och månad med utbetalning efter tre år och därefter hård beskattning, är helt orealistiskt. I diskussionen har man talat om en höjning till 30, 40 eller 50 kronor. I denna ersättning, förmodar jag, inbegriper man även kostnader för resor och andra utgifter, som är förenade med uppdraget. Det skall, som vi anför i motionen, stor idealitet till för att på sådana villkor åta sig så svåra och allvarliga vårduppgifter som det här rör sig om. När utredningsdirektiven talar om upplysning om Öövervakareuppgifter i rekryteringssyfte räknar man också med att de som engagerar sig i ideellt eller fackligt arbete är mer benägna än andra att ställa sig till förfogande för frivilligt socialt arbete. Detta apostroferande av de ideellt engagerade är en händelse som inte bara ser ut som en tanke. Det för verkligen tanken till de låga arvodena, som jag nämnde är av principiellt annat slag än de som motionärerna anför och förordar. Vi har som riktpunkt satt 1000 kronor per man och år i övervakningsarvode. Det är en storleksordning som torde gälla för annan kvalificerad arbetsuppgift på motsvarande vårdområde. Det finns ingen anledning att man på ett så viktigt fält som kriminalvården i frihet skall åka snålskjuts på idealiteten. Idealitet behövs för det mesta här i livet, men man kan nog bevara idealiteten, även om man får hyggligt betalt. Även de synpunkter vi anför när det gäller begränsningen av antalet övervakningar har varit värda att beakta i den nämnda utredningen. Det är värt att lägga märke till att kriminalvårdsstyrelsen, som yttrat sig över motionen, tillstyrkt motionärernas hemställan att motionen måtte överlämnas till utredningen för beaktande. Det är förvånande att inte utskottet har funnit anledning att följa denna kriminalvårdsstyrelsens rekommendation. Man torde väl kunna utgå från att kriminalvårdsstyrelsen bättre än de flesta känner situationen och behoven både i och utanför utredningen. Utskottet anför att den nämnda utredningen beräknas vara färdig i år. Då är det bara att uttala förhoppningen att så också skall bli fallet, så att dessa viktiga frågor kan lösas. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Jag skall just inte förlänga debatten men jag känner ett behov av att få använda detta tillfälle att säga att när man i diskussionerna om de frivilliga övervakarnas verksamhet ofta nog har sagt att man hopar uppdrag på dem så att arbetet inte blir ordentligt utfört, så är detta inte riktigt, i varje fall inte vad beträffar övervakarna inom kriminalvården. Den saken har vi kommit till rätta med för länge sedan, och det finns för övrigt omnämnt i direktiven för utredningen, nämligen att den alldeles övervägande delen av de frivilliga övervakarna har hand om endast ett fåtal fall var. Jag delar utskottsordförandens åsikt att i det här fallet är det verkligen berättigat att hänvisa till en utredning vars resultat kan väntas när som helst och därmed yrka avslag på motionen. Jag har själv engagerat mig i denna fråga många gånger i riksdagen, men nu tycker jag att frågan ligger så väl till, att man kan vänta sig en positiv behandling i fortsättningen, när betänkandet är framlagt och blivit vederbörligen remissbehandlat. Jag är för min del ganska övertygad om att det framöver kommer att ske betydande förändringar i hela sättet att utnyttja intresset för övervakning bland allmänheten och använda de frivilliga övervakarna. Herr talman! Det finns därvidlag ytterligare en omständighet som kan bidra till en gynnsam utveckling, nämligen att det just för närvarande föreligger planer på att av de ännu inte särskilt många övervakareföreningarna ute i landet bilda en topporganisation. Förslag härom framläggs just i dagarna. Om det bildas ett sådant riksförbund tror jag att detta i sin tur kommer att bidra till ett effektivare arbete av de frivilliga övervakarna. Det väsentliga är emellertid att det finns en utredning som när som helst kommer att offentliggöras.
Herr talman! Jag vill bara ännu en gång anföra att kriminalvårdsstyrelsen har funnit anledning rekommendera att motionerna vidarebefordras till utredningen. Det är rätt märkligt med denna rekommendation om det, som fru Eriksson i Stockholm och herr Wiklund menar, är så självklart att synpunkterna i motionerna återfinns i utredningen. Det är här fråga om ett vanskligt fält där både politiker och experter famlar, varför det finns anledning att samla så många synpunkter som möjligt för att finna en lösning. Det är ju inte heller förenat med någon större kostnad eller något större besvär att skicka över motionerna.

Herr talman! Herr Lindström har frågat mig om jag — inför den omstrukturering som förestår inom landets skogsindustri — anser det önskvärt eller rent av nödvändigt med en vidsträckt samverkan mellan olika skogsägarkategorier för att garantera bästa möjliga långsiktsplanering och därigenom undvika felinvesteringar. Jag anser det i hög grad önskvärt att största möjliga samverkan mellan berörda parter äger rum i den långsiktiga planering för skogsindustrins utveckling, som jag menar att framtidsperspektivet motiverar.

Herr talman! Finansministern är förtjänt av ett uppriktigt tack för det snabba svaret på min fråga. Jag skulle emellertid ha önskat att han sagt att ifrågavarande samarbete är högst nödvändigt. När nu staten skall agera som en ekonomisk hemsamarit för storindustrin — vilket jag inte anser vara oriktigt — så har man väl all rätt att kräva ett samarbete som leder fram till det för hela samhället bästa resultatet. Vi har nu iakttagit att när två storföretag inom skogsindustrin ligger i startgroparna för att bygga ut sina industrier med anlitande av statens hjälp, så sker utbyggnaden nästan vägg i vägg med varandra, och deras råvarubaser ligger saxade i varandra i inlandet. Råvarorna skall nu — efter hand som flottlederna läggs ner — fraktas ned till kusten per bil eller järnväg. Om det förefunnits ett intimt samarbete mellan dessa stora företag, kunde något av dem lokaliserat sina nya anläggningar till inlandet där man inte har så långa avstånd till en året runt isfri hamn; jag tänker exempelvis på någon hamn i Trondheimsfjorden. Vi har också i mitt hemlän en skogsindustri med halvsekellång yrkestradition, där det skulle vara möjligt att skapa en större och mera bärkraftig enhet, om ett sådant samarbete kunde komma till stånd. I vinter har skeppningarna givetvis gått bra den vanliga vägen, men vi har ju ibland vintrar under vilka skeppningen är stängd under tre eller ända upp till fyra månader om året. Det är mot denna bakgrund som jag framställt min fråga. Jag ber än en gång att få tacka statsrådet för svaret.

Herr talman! Herr Jansson har frågat mig, om jag anser att i nuvarande läge begränsningar och modifieringar av de militära övningsprogrammen är möjliga där dessa övningar sker under former som stör tiotusentals människors nattsömn och dessutom krossar fönsterrutor och åstadkommer annat obehag. Med hänsyn till kraven på säkerhet måste övningar i strid under mörker i regel ske på de militära övningsoch skjutfälten. Vissa övningsoch skjutfält är tyvärr så belägna att dessa mörkerövningar medför olägenheter för den kringboende = civilbefolkningen. Med hänsyn till kravet att våra förband måste utbildas för mörkerstrid och att skarpskjutning måste ske inom begränsade områden går det emellertid ej att helt eliminera olägenheterna. Kostnader och tidsförluster vid transporter till andra mer avlägset belägna skjutfält är i de flesta fall så stora att sådana transporter kan ske endast i undantagsfall. De militära myndigheterna försöker dock så långt möjligt undvika övningsverksamhet som kan medföra obehag för allmänheten. För stockholmstraktens del kommer förflyttningen av I 1 och Ing. 1 från Järvafältet att befria befolkningen inom dessa områden från de olägenheter som mörkerövningarna för närvarande medför.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Jag var på väg att konstatera att svaret varken är ja eller nej, men det sista som statsrådet sade: »För stockholmstraktens del kommer förflyttningen av I 1 och Ing. 1 från Järvafältet att befria befolkningen inom dessa områden från de olägenheter som mörkerövningarna för närvarande medför», kan naturligtvis tolkas som ett ja, nämligen att vi inte behöver befara någon upprepning av de olägenheter det här närmast gäller. Det var just Järvafältet jag hade i tankarna när jag ställde min enkla fråga. Frågan kan måhända synas vara av relativt ringa storleksordning, men jag har likväl ställt den för att fästa uppmärksamheten på vad jag anser vara en påtaglig nonchalans mot allmänheten från de militära stabernas sida. Det är självfallet svårt för mig att bedöma det ur militär övningssynpunkt berättigade i eller den ekonomiska nödvändigheten av sådana här övningar. Jag ifrågasätter emellertid starkt, om det kan vara nödvändigt att låta övningarna ske under sådana former att tiotusentals människor väcks ur sin nattsömn. I detta fall gällde det personer boende i Solna, Sollentuna och Spånga; jag har för mig att även statsråd fått sin nattsömn störd av dessa övningar! Fönsterrutor krossades i en del lägenheter, och det är ganska besvärligt när sådana skador uppkommer sent på kvällen i februari månad — det var då de aktuella övningarna hölls. Om mörkerövningarna måste genomföras kunde de kanske ha ägt rum litet tidigare på kvällen. Mörkret inträder ju i februari månad redan vid nittontiden, och dessa övningar hölls först mellan klockan 23 och 24. Övningarna borde rimligen ha kunnat förläggas till en mera passande tid. Och kanske hade vår militära beredskap inte äventyrats, om man rent av avstått från att genomföra dem. Förflyttningen av de militära förbanden från Järvafältet görs väl bl.a. av det skälet att vissa övningsmoment inte längre kan äga rum där. Enligt min mening borde dessa övningar räknas in den kategorin. Jag tror att försvaret kunnat få en moralisk kompensation som uppvägt den eventuellt förlorade militära effektiviteten, om man låtit någon av sina PR-män meddela att man avstod från att genomföra övningarna just på grund av att de kunde störa allmänheten.

Herr talman! Herr Öhvall har frågat mig, om jag mot bakgrund av ett i pressen uppmärksammat fall av militär undsättning mellan Hindersön och fastlandet vill redogöra för i vilken utsträckning isolerad öbefolkning exempelvis under förfallstiden kan påräkna militär hjälp i nödsituationer. Särskilda bestämmelser finns om militär medverkan i civil verksamhet. Sålunda deltar krigsmakten bl.a. i sjö-, flygoch fjällräddning. Därutöver får militära luftfartyg, efter vederbörande försvarsgrenschefs medgivande, användas i särskilt viktiga och brådskande fall för vissa allmännyttiga ändamål, t.ex. sjuktransporter. Om det är av otvetydigt värde för utbildningen kan också såsom övningsuppgifter vissa tjänster utföras för civil myndighet eller enskild person. Bestämmelserna om medverkan i civil verksamhet överses för närvarande bl.a. för att klarlägga vilka instanser som skall besluta i tveksamma fall. Det är dock uppenbart att om en nödsituation uppstår, som inte kan bemästras med civila resurser, kommer militär hjälp att lämnas i den utsträckning som är erforderlig och möjlig.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Det finns ingen anledning för mig att nu ta upp det enskilda fall jag refererat. Det finns heller ingen anledning att kommentera den makabra händelse som inträffade vid ifrågavarande trans port —- detta är oväsentligt för den principiella bedömningen. Från militärt håll har sagts att de bestämmelser som för närvarande finns att tillgå inte är tillräckligt klara. Man har svårt att avgöra i vilken utsträckning man kan bisträcka en isolerad öbefolkning. Nu har en militär chef, som beordrat en sådan hjälpaktion, blivit utsatt för en erinran från MO. Den militäre chefen anser att han handlat enligt sunt förnuft när han biträtt en öbo i trängt läge, men MO menar att han handlat felaktigt, detta tydligen därför att hjälpaktionen inte kan anses som allmännyttig. Det kan uppenbarligen vara besvärligt att bestämma vad som kan anses vara allmännyttigt eller enbart nyttigt i ett sådant här fall. Ofta krävs snabba beslut, och tid för nödigt rådrum ges icke. Frågan är alltså, om inte reglerna för militär undsättning bör vara så utformade att den som har anförtrotts uppdraget att vara chef för ett militärförband också skall anförtros uppgiften att använda sitt sunda förnuft i sådana här situationer. För skärgårdsbefolkningen är det givetvis en väsentlig sak, att man vet med sig att det finns ett militärt förband inom räckhåll, om något oförutsett skulle inträffa under den tid man är isolerad. Nu säger försvarsministern att bestämmelserna om medverkan i civil verksamhet för närvarande överses bl.a. för att klarlägga vilka instanser som skall besluta i tveksamma fall. Det är dock uppenbart, framhåller han, att om en nödsituation uppstår, som inte kan bemästras med civila resurser, kommer militär hjälp att lämnas i den utsträckning som är erforderlig och möjlig. Jag uppfattar detta svar som positivt och vill gärna tro att de nya bestämmelserna kommer att få sådan utformning att beslutanderätten i fall av denna typ kommer att decentraliseras.

Herr talman! Herr Göransson har frågat mig, om jag avser att nu vidta några åtgärder med anledning av den överkapacitet som uppstått när det gäller underhåll av försvarsmateriel eller om jag avser att avvakta pågående utredningar. Överkapacitet för underhåll av försvarsmateriel finns f. n. på flygvapnets verkstäder. Med anledning härav har flygförvaltningen den 20 januari i år utfärdat nyanställningsstopp vid de centrala flygverkstäderna och flottiljernas verkstäder. Några uppsägningar har inte gjorts. Varsel om uppsägning till den 1 juli har lämnats sju arbetare vid centrala flygverkstaden i Västerås. Friställning av ytterligare personal kan bli aktuell. Skulle ändrad organisation eller andra omständigheter påkalla det kommer jag att medverka till omplaceringar av personal och andra åtgärder för att underlätta en anpassning till behovet.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig, om jag anser att de bestämmelser som har tillskapats som skydd mot djurplågeri vid hästsporttävlingar fungerar tillfredsställande. De allmänna bestämmelserna i djurskyddslagen gäller också offentliga hästoch ryttartävlingar. Dessa är dessutom underkastade bestämmelserna i 1959 års kungörelse om offentlig förevisning av djur. Den 1 januari 1967 trädde vissa ändringar i denna kungörelse i kraft, som syftade till att öka skyddet mot djurplågeri vid offentliga tävlingar med djur. För att garantera en sakkunnig och effektiv övervakning av djurens behandling under själva tävlingen skall veterinär alltid närvara vid tävlingen. Denne skall förordnas av veterinärstyrelsen. Om djur utsätts eller befaras kunna bli utsatt för djurplågeri, kan veterinären med omedelbar verkan helt eller delvis förbjuda att tävlingen hålls eller att visst eller vissa djur deltar i tävlingen. Före denna skall tävlingsbanan besiktigas av veterinären. I överensstämmelse med de nya bestämmelserna har veterinärstyrelsen förordnat banveterinärer och ställföreträdare för dessa vid landets tävlingsbanor för travoch galoppsport. Banveterinärer för andra hästsporttävlingar kommer att förordnas i varje särskilt fall innan tävling äger rum. Med anledning av ett uttalande av 1965 års höstriksdag om angelägenheten av skärpt övervakning från polisens sida i fråga om djurplågeri vid hästtävlingar pågår inom rikspolisstyrelsen arbete med att i samråd med veterinärstyrelsen utfärda anvisningar för att förbättra polistillsynen vid tävlingarna. Med hänsyn till den korta tid som de nuvarande bestämmelserna har varit i kraft är det ännu för tidigt att uttala sig om effekten av de vidtagna åtgärderna.
Herr talman! Tack för det utförliga svaret! Justitieministern lämnar för övrigt alltid utförliga svar, vilket med tacksamhet noteras. Anledningen till min fråga är att en hel del oro på många håll har försports över att hästsporttävlingar inrymmer vissa former av vad som kan kallas djurplågeri. Man hetsar djuren över deras förmåga, ofta med hjälp av spö. I den paragraf i brottsbalken som handlar om djurplågeri står det dock att överansträngning är en form av djurplågeri. Det säges från en del håll att hästarna tycker att det är roligt att springa. Hur man vet det, undandrar sig mitt bedömande — man kanske har gjort en gallupundersökning bland tävlingshästarna. Justitieministern framhåller i svaret att de nuvarande bestämmelserna varit i kraft så kort tid, att det är för tidigt att uttala sig om deras effekt. Det kan visserligen vara sant, men under denna korta tid har många hästsporttävlingar hållits enligt det generella mönstret, varvid man alltså både hetsar hästarna och använder spö. Det kontrollsystem som är uppbyggt är visserligen bra, men de myndigheter som är involverade anser inte att det är djurplågeri om man Ööveranstränger hästarna på detta sätt och slår dem med spö. Det är bra att detta har blivit fastslaget. Själv är jag inte lika övertygad om att det inte är djurplågeri — men det är ju en annan fråga.

Herr talman! Herr Wikner har frågat om jag vill lämna en redogörelse över hur långt den kommitté som arbetar inom skolöverstyrelsen med glesbygdens gymnasiefråga hunnit och när eventuellt ett förslag i denna fråga kommer att läggas fram i riksdagen. Utredningsarbetet är i det närmaste avslutat och skolöverstyrelsen avser att inom den närmaste framtiden ta ställning i frågan. Därefter ämnar överstyrelsen inkomma till Kungl. Maj:t med förslag i ämnet. Jag kan därför för dagen inte lämna något besked om när frågan kommer att anmälas för riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga. Jag hade visserligen väntat ett något fylligare svar, men det kanske inte går att lämna ett sådant i dagens läge, eftersom utredningen inte har slutfört sitt arbete. Jag skall villigt erkänna att statsrådet Edenman har hjälpt oss i glesbygderna och framför allt i Sveg med ett korrespondensgymnasium, som vi är mycket glada åt. Både föräldrarna och ungdomarna uppskattar detta gymnasium. Med de långa avstånden i glesbygderna måste det finnas någon form av gymnasium och då helst ett gymnasium i fastare form. Vi väntar med spänning på utredningen angående glesbygdens gymnasiefråga. Studiematerialet från korrespondensinstituten är inte alltid så bra som man kunnat vänta. Därmed intet ont sagt om korrespondensinstitu ten, men de kanske behöver följa upp och förnya kurserna. Om gymnasieorten ligger i närheten av hemmet, så att föräldrarna får daglig kontakt med barnen, blir studieresultatet bättre. Det gäller framför allt de två första åren i gymnasiet. Jag är medveten om att detta inte går att ordna för alla barn — man måste väga fördelar och nackdelar mot varandra. Även kostnadsfrågan kommer in i bilden. Kostnaderna skall ju inte få ha någon avgörande betydelse beträffande undervisningen för dem som bor i glesbygderna. Det har tydligt sagts ifrån även av skolöverstyrelsen. Gymnasiernas ämnesdifferentiering är också en viktig sak i detta sammanhang. På grund av olikheten i befolkningstäthet kan vi inte fordra samma differentiering i alla gymnasier. Här möter åter en avvägningsfråga. Vi i glesbygderna är angelägna om att allt göres för att lösa gymnasiefrågan så bra som möjligt, och det är också brådskande att någonting sker. Jag har nu fått besked om vad jag tidigare inte visste eller trodde, nämligen att utredningsarbetet beträffande glesbygdens gymnasiefråga är i det närmaste avslutat och att skolöverstyrelsen har för avsikt att inom den närmaste framtiden ta ställning i ärendet samt därefter inkomma till Kungl. Maj:t med ett förslag. Jag hade faktiskt fått en vink om att saken lagts på is tills vidare, och därför är det glädjande att höra att utredningen snart är slutförd och att vi kanske kan få ett resultat som vi är nöjda med. Jag ber än en gång att få tacka statsrådet för svaret, trots att det inte var så fylligt som jag hade hoppats.
Herr talman! Herr Krönmark har frågat mig, om jag anser att det ligger i linje med skolreformens intentioner att utan utredningar lägga om studiernas tidsförläggning inom en region och att tidsbinda detta till fem år. Jag anser inte att det strider mot skolreformens intentioner, om en skolstyrelse, som enligt skolstadgan har att bestämma den dagliga undervisningstidens förläggning, på försök inför viss skiftläsning. För att det skall vara möjligt att rätt bedöma resultatet av en sådan försöksverksamhet bör den bedrivas under en inte alltför kort tidsperiod. Om vederbörande skolstyrelse finner att försöksverksamheten bör avbrytas kan den emellertid besluta därom och den är således ej bunden av sitt tidigare beslut om att verksamheten skall pågå under en viss tid.

Herr talman! Jag tackar ecklesiastikministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag framställde frågan är som vi alla vet det s.k. Hultsfredsfallet, där en skolstyrelse utan några egentliga utredningar — såsom det förefaller — har fattat principbeslut om en försöksverksamhet under fem år med s.k. saxad undervisning. Detta har framställts som något nytt och progressivt. Jag vill emellertid hävda att det är inte något nytt. Det finns rika erfarenheter av saxad undervisning. Jag kan nämna att jag började min skolgång i en B-skola med saxad undervisning, som på sin tid framstod som en förbättring. Den frångick man emellertid sedermera till förmån för en normal arbetsdag för samtliga elever. Jag är fullt medveten om att det är besvärligt att klara finansieringen för de ändringar som grundskolereformen medför, och jag kan också acceptera det här påtalade tillvägagångssättet som en nödlösning för att klara sig ur ett prekärt läge. Men jag är, herr statsråd, litet orolig för att det kan bli så, att kommuner där man tagit på sig mycket stora investeringar för en utbyggnad av skolorganisationen utnyttjar denna möjlighet att införa saxad undervisning i alltför stor utsträckning. Skall det bedrivas en försöksverksamhet av detta slag, så är det väl lämpligt att förlägga den till någon ort där de negativa verkningarna blir så obetydliga som möjligt. I detta fall rör det sig om ett gymnasium, som kanske har den allra största andelen resande elever i detta land över huvud taget. Vidare undrar jag, herr statsråd, om det ligger i linje med skolreformens intentioner att eleverna blir tvungna vistas i skolmiljö nio, tio timmar om dygnet. Det var väl ändå inte på det sättet vi hade tänkt oss skolreformen. Att saken är illa förberedd visar också den starka opinion bland elever, målsmän och kommunalmän som förmärkts på ort och ställe. Jag noterar emellertid med tillfredsställelse den passus i slutet av statsrådets svar, där han säger att skolstyrelsen givetvis inte är bunden att fortsätta bedriva försöksverksamheten i fem år utan kan ompröva frågan, om systemet visar sig få negativa verkningar.
Herr talman! Att från regeringens sida eller från centrala myndigheters sida fördöma ett sådant här försök är väl praktiskt taget omöjligt. Däremot, herr Krönmark, är det självfallet att vi inte kan sätta verksamheten i system. — Skolarbetstidsutredningen har för en halvtimme sedan till mig överlämnat sitt betänkande där bl.a. frågan om skiftläsning behandlas. Utredningen tillstyrker inte i princip att systemet skall tillämpas över hela linjen men kan tänka sig att det av prak tiska och speciella skäl införs på vissa orter. Jag har i min hand senaste numret av tidningen SKOLvärlden, där skolstyrelsens ordförande i Hultsfred bl.a. uttalar: »Om förslaget genomförs som vi tänkt understiger den årliga vinsten inte en miljon kronor. Vinsten uppstår nämligen i form av minskad avskrivning av nerlagt kapital på skolbyggen, räntan på kapitalet samt minskade driftkostnader, bl.a. lägre utgifter för värmeförbrukningen. Vi räknar också med att kunna sänka elevavgiften med ca 300 kr. per år för angränsande kommuner som nu har sina elever i Hultsfreds grundskola eller gymnasium. Det saxade skolschemat förutsätter också en mindre busspark än den som nu betjänar alla våra resande elever. Transportbesparingarna uppgår till 400 000—500 000 kr. om året.» Som herr Krönmark vet har det varit ganska bråkigt innan dessa elevavgifter kunde fastställas, och det är alltså ett positivt inslag i bilden att en lösning kunnat nås. Men som sagt: detta är ett isolerat försök. Det har väckt stor uppmärksamhet, och jag tycker att man på orten själv skall få avgöra saken. Vi bör inte sätta några käppar i hjulet men inte heller ge saken någon speciell välsignelse.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat om jag skulle vilja medverka till att representanter för målsmännen be Jag vill först erinra om att i samarbetsnämnd ingår rektor, två lärare, två elever samt två ledamöter utsedda av skolstyrelsen. Denna sammansättning fann riksdagen vid behandlingen av gymnasiepropositionen och motionsvis framställda yrkanden om målsmannarepresentation i samarbetsnämnden tills vidare vara den lämpligaste. I anslutning till diskussionen om målsmännens medverkan konstaterade riksdagen att varken denna kategori eller andra grupper som deltar i skolans arbete eller är nära berörda därav avsetts ingå i samarbetsnämnden. Riksdagen betonade dock, liksom propositionen, vikten av att nämnden höll kontakt med sådana grupper, särskilt med föräldrarna, och beredde dem tillfälle att medverka i nämndens arbete. Det var också enligt riksdagens mening angeläget att det nya organet först fick pröva sig fram och att man sedermera på grund av erfarenheterna övervägde om kretsen av ledamöter borde utvidgas. Erfarenheterna av samarbetsnämnderna, vilkas verksamhet börjat innevarande läsår, är helt naturligt ännu inte tillräckliga som underlag för en omprövning av organets sammansättning. Tills vidare vill jag därför endast ånyo understryka vikten av att samarbetsnämnderna håller kontakt med föräldrar och andra, som deltar i eller berörs av skolans verksamhet.
Herr talman! Jag ber att få tacka ecklesiastikministern för svaret, som innehöll ungefär vad jag hade väntat. Det mest positiva finns alldeles i slutet av svaret. Jag syftar på orden »tills vidare», som ju inger vissa förhoppningar.

Åtskilliga remissinstanser uttalade i sina yttranden över gymnasieberedningens betänkande att målsmännen borde få representation i samarbetsnämnderna. Och jag har med viss tillfredsställelse konstaterat att en av gymnasieutredningens ledamöter — litet sent visserligen — nu har ändrat uppfattning på denna punkt och säger sig väl förstå önskemålet att målsmännen skall bli med i samarbetsnämndernas reguljära arbete. Å andra sidan förstår jag mycket väl vad som framhålles i svaret, nämligen att man måste låta nämnderna arbeta något mera innan man vill ta ny ställning till dem.

Detta är litet överraskande när endast den första årskursen snart har kommit till slutet. Men kan man från ansvarigt håll tänka sig en sådan ändring av gymnasiets läroplan och organisation, tycker jag att orden »tills vidare» i svaret skulle kunna få markera en mycket kort tidsperiod innan vi får en delreform.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

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret som gav mig det glädjande beskedet att jordbruksministern avser att lämna en redogörelse för erfarenheterna av den köttrealisation som börjar nästa vecka. Orsaken till att jag ställde frågan var jordbruksministerns proposition om de höjda slaktdjursavgifterna, vari statsrådet konstaterar att den kommande köttrealisationen visserligen skulle få positiv betydelse för konsumenterna men att det däremot var svårt att i förväg fastställa de olägenheter som kommer att uppstå för jordbruket, bl.a. genom ökade svårigheter att avsätta fläsk. Vi har för tillfället överproduktion av både fläsk och kött samtidigt som en import, i synnerhet från Australien, ytterligare försvårar situationen. Om inte svenska folket i oanat hög grad ökar såväl storleken som antalet av sina köttportioner under realisationstiden, måste konsekvensen bli att färskt kött måste frysas in samtidigt som fryst reakött tages ut ur fryshusen. Det köttet kommer inte att kunna realiseras, eftersom mängden på förhand är bestämd till 2500 ton. Enligt beräkningar kommer köttrealisationen sannolikt att öka kostnaderna för svensk kötthandel med någonting mellan 5 och 10 miljoner kronor jämfört med exportalternativet. I så fall kommer konsumenterna ändå att få stå för ökade kostnader. Med nuvarande strukturförändring på jordbrukets område och med den höga utslaktningen, under årets första två månader 12 000 kor — motsvarande siffra förra året var 4000 —, måste givetvis olika utvägar prövas för att hålla de totala förlusterna så låga som möjligt. Jag vill dock säga att det är av stort intresse att i samband med den kommande köttrealisationen försöka konstatera, om denna kommer att få en mer än temporärt konsumtionshöjande effekt. I så fall kommer den även för jordbrukets del att bli av värde. Ur konsumtionssynpunkt vill jag också betona kvalitetskravet. Vi kan i Sverige producera ett förstklassigt kött, och det åligger statsmakterna att tillse att man inte genom specifika åtgärder förhindrar att dessa kvaliteter kommer konsumenterna till godo. Att det är ett svårlöst problem är jag medveten om, speciellt med den nuvarande produktionsomläggningen. Därför kommer såväl producenter som konsumenter att med stort intresse ta del av den av statsrådet utlovade redogörelsen.

Herr talman! Herr Blidfors har frågat, om jag överväger åtgärder så att kroniskt njursjuka som regelbundet behandlas under en dag vid sjukhus kan erhålla sjukpenning. Överläkaren vid njurkliniken i Lund, professor Nils Alwall, har nyligen gjort en framställning till mig i detta ämne. Framställningen har remitterats till riksförsäkringsverket. Åtgärder är alltså vidtagna för att denna fråga skall bli prövad.

Enligt den preliminära planen skall fredagen den 7 april anordnas antingen ett arbetsplenum med början kl. 11.00 eller ett bordläggningsplenum med början kl. 14.00 Såvitt nu kan bedömas på grundval av uppgifter om bordläggning av utlåtanden från utskotten blir det erforderligt att i enlighet med förstnämnda alternativ anordna arbetsplenum fredagen den 7 april kl. 11.00.
Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig, om jag avser att vidtaga någon åtgärd — t.ex. genom att föreslå en lägsta värdegräns som förutsättning för tillämpning av reduceringsregeln enligt varuskatteförordningen — i syfte att undanröja de ofta besvärande verkningarna av den nya tolkningen av reduceringsregeln i 18 § 3 mom. varuskatteförordningen.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min interpellation.

Det finns anledning att återkomma till frågan när propositionen skall behandlas. Jag ber än en gång att få tacka finansministern för svaret.

Herr talman! Kammaren står nu i begrepp att på en gång remittera 32 nya propositioner till utskotten — propositioner som kom riksdagsledamöterna till handa under påskhelgen. Enligt en samtidigt överlämnad förteckning är ytterligare cirka 50 propositioner att vänta. Åtskilliga av dessa är av betydande omfång och gäller väsentliga frågor inte enbart för nästkommande budgetår utan även för den framtida politiken. Av dem som redan lämnats skall jag endast nämna den synnerligen kontroversiella frågan om den nya statliga storkreditbanken, bostadspolitiken, försvaret, en central administration för hälsooch sjukvården samt socialvården, lantbruksnämndernas organisation, åtgärder på vuxenutbildningens område m.fl. Bland kommande viktiga förslag kan nämnas den kommunala förköpsrätten, hastighetsbegränsningen, riktlinjer för jordbrukspolitiken och den sedvanliga kompletteringspropositionen. Mot denna bakgrund, ärade kammarledamöter, kan det näppeligen hävdas att regeringen gör vad på den ankommer för att göra det möjligt för riksdagen att fullgöra den omsorgsfulla granskning av Kungl. Maj:ts förslag som tillkommer riksdagen. Denna strida flod av nya, stora propositioner — det har varit som att öppna en dammlucka i kanslihuset — kommer oundvikligen att innebära att slutet av vårsessionen tvärtemot tidigare deklarerade avsikter — senast förra året i maj av hans excellens statsministern — blir mera jäktigt än på många år. Arbetet i utskotten kommer att forceras och bli mindre grundligt, debatterna i kamrarna att vingklippas. Riksdagens ledamöter, särskilt de som tillhör Kungl. Maj:ts mest lojala opposition, har rätt att begära att de får nödig tid att penetrera propositionerna och presentera alternativ och ändringsförslag. I slutet av detta plenum kommer jag att hemställa om nödvändig förlängd motionstid i anledning av tio större propositioner. Detta medför i sin tur att arbetet i utskotten kommer att bedrivas under ännu starkare tidspress. Det kan även nämnas att talmanskonferensen vid ett sammanträde i mitten av februari tog upp frågan till behandling. Talmanskonferensen konstaterade då att den dittills inträdda smärre eftersläpningen i årets propositionsavlämnande inte gav anledning till något särskilt uttalande. Men, sade talmanskonferensen, utvecklingen under återstoden av sessionen måste följas med största uppmärksamhet. Den följande utvecklingen föranledde talmanskonferensen att på nytt ta upp frågan den 15 mars. Därvid beslöts att man skulle diskutera frågan med statsministern, och detta samtal ägde rum i går. Att utvecklingen inger oro kan man förstå när man studerar tidpunkterna för avlämnandet och förseningarna av propositionerna. Enligt den förteckning som vi erhöll i januari över aviserade propositioner skulle 95 avlämnas före den 22 mars. Den 29 mars hade 13 propositioner ännu inte kommit kamrarna till handa. Av under tiden 11 januari — 22 mars avlämnade 82 propositioner var 50 försenade, alltså avlämnade efter i propositionsförteckningen angiven tidpunkt. Det har förekommit förseningar på upp till 29 dagar. 8 propositioner var försenade mer än 20 dagar. 10 dagars försening eller mer gällde för 21 propositioner. I rättvisans namn skall jag dock nämna, att 8 propositioner av totalt 82 avlämnades tidigare än som aviserats. Med tanke på den kommande arbetsbelastningen i riksdagen bör också nämnas att 60 interpellationer ännu inte besvarats. Det sena avlämnandet av stora och viktiga propositioner och den dåliga spridningen har ofta påtalats i riksdagen. Även riksdagens organisationsutredning och arbetsgruppen för riksdagens arbetsformer i den kommande enkammarriksdagen har ägnat dessa frågor stor uppmärksamhet. Syftet med dessa undersökningar har varit att få en jämnare arbetsfördelning över hela sessionen. Att döma av utvecklingen i år synes förhållandena snarast ha förvärrats trots statsministerns löfte i maj förra året. Utskotten får nu överväga om och i vilken utsträckning behandlingen av en del propositioner kan uppskjutas till höstsessionen. Vid det sammanträde med talmanskonferensen i februari, som jag tidigare nämnt, uttalades att möjligheterna att uppskjuta ärenden till hösten borde tillvaratagas i största möjliga utsträckning. Jag hoppas att så kommer att ske, så att vi så långt möjligt kan bryta den hets och det jäkt som trots alla goda föresatser och löften synes vara vårsessionernas eviga melodi.

Herr talman! Med understrykande av de upplysningar som herr Björkman här lämnat vill även jag starkt framhålla det otillfredsställande tillstånd beträffande riksdagens arbetsförhållanden som det sena propositionsavlämnandet medför. Det är uppenbart att riksdagens ledamöter har mycket svårt att få tiden att räcka till för en grundlig motionsförberedelse. Denna är en väsentlig del av riksdagens arbete. Det gäller ju för oss inte bara att läsa ett par tusen sidor ur kungliga propositioner, som plötsligt hamnar på vårt bord. Nu tror jag inte att alla läser samtliga sidor, men många måste ändå läsa en icke ringa del. Arbetet med motionerna är ju ett försök att utarbeta alternativ till förslag på vilka regeringen och dess ämbetsmannastab har arbetat under månader och år. Det framstår som ytterst olämpligt att riksdagsmännen skall behöva forcera detta arbete. | | Det är ingalunda tillräckligt att läsa enbart propositionerna. Numera tillämpar ju Kungl. Maj:t en sådan praxis, att man gör mycket korta sammanfattningar av en hel del remissyttranden. Statsrådet Nilsson, som befann sig här i kammaren för en stund sedan, lär ha gjort en insats för att förkorta sammanfattningarna av remissyttrandena. På det sättet blir propositionerna dock inte tillräckligt upplysande, och riksdagens ledamöter blir därför tvungna att i ökad utsträckning studera remissyttrandena in extenso. Även detta tar naturligtvis avsevärd tid. Som herr Björkman antydde tycks; det nu ha blivit så, att fler och viktigare propositioner än på länge har avläm nats under den sista veckan för propositioners avlämnande. Under de senaste tre åren har antalet varit respektive 18, 24 och 33 propositioner, d.v.s. nära en fördubbling i år jämfört med för två år sedan. Och man kan ju inte säga att propositionerna i år i genomsnitt är mindre betydelsefulla eler ' kräver mindre arbete än normalt. Snarare förhåller det sig tvärtom. : Herr talman! Jag tror det är nödvändigt att vi konstaterar, att bakom detta regeringens förfaringssätt ligger otillräcklig hänsyn till riksdagens arbetsförhållanden. Man kan låta utredningar arbeta i åratal och låta bearbetningen inom departementen dra ut över månader, men sedan skall riksdagen på några veckor klara av ett stort antal viktiga spörsmål. Det går absolut inte att hävda att inte regeringen genom att koncentrera arbetet på de tidigare stadierna skulle kunna se till att man undgick den kraftiga begränsningen av den arbetstid som riksdagen får till sitt förfogande för behandlingen av propositionerna. Det är knappast någon av dessa stora frågor som inte i åratal bearbetats i utredningar av olika slag och i departementen. Det kan inte vara nödvändigt då att riksdagen skall ha — efter motionstidens utgång — cirka sex veckor till förfogande för behandling av samtliga frågor. Och under motionstiden blir ju arbetsmöjligheterna otillräckliga på grund av propositionernas stora antal. Härtill får läggas att antalet ej besvarade interpellationer i själva verket är mycket betydande — ett sextiotal. Det är önskvärt att det blir tillfälle till interpellationsdebatter där även andra än interpellanterna deltar. Inom parentes vill jag påpeka att den metod att under loppet av en stor riksdagsdebatt passa på att besvara interpellationer, som ibland används, inte är tillfredsställande. För det första får interpellanten i sådana fall inte möjlighet att annat än genom utnyttjande av replikrätten kom imenteéra vad vederbörande ' statsråd säger. För det andra får andra ledamöter av kammaren inte normalt samma möjligheter som i en vanlig interpellationsdebatt — de kan inte bryta talarordningen. Och skulle man börja att så att säga helt och hållet bryta talarlistan slår man ju sönder den stora debatten. Därför bör det vara regel — undantag kan naturligtvis förekomma — att interpellationerna besvaras så att de vanliga debatterna inte störs och så att det inte blir någon inskränkning av ledamöternas rätt att ingripa i debatten. Jag kan nämna att av det sextiotal interpellationer som kvarstår obesvarade har inte mindre än 14 riktats till socialministern och 13 till kommunikationsministern. Man frågar sig, om det inte skulle vara möjligt att undgå en sådan koncentration av interpellationssvaren till riksdagens slutspurt som vi tydligen nu får räkna med. I fjol uttalade statsminister Erlander under en interpellationsdebatt med herr Eliasson i Sundborn, att bara det kunde ordnas så, att Nordiska rådet inte sammanträdde i början av riksdagen och tog tid i anspråk utan i stället sammanträdde efter propositionstidens utgång, skulle det bli mycket bättre. Men i år, herr talman, har ju Nordiska rådets session förlagts efter propositionstidens utgång, och då är läget rent statistiskt sämre! Och förläggningen av Nordiska rådets session betyder ytterligare inskränkning av ett antal riksdagsledamöters möjligheter att deltaga i det forcerade motionsarbetet. Jag tycker att statsminister Erlanders betraktelsesätt härvidlag är något ensidigt. Han vill alltså att Nordiska rådets session skall förläggas till en tidpunkt, då riksdagens ledamöter på grund av regeringens sätt att lägga fram propositionerna är särskilt upptagna med motionerande. Statsministern säger att det är lugnare för regeringen att ha tiden fram till den 22 mars ograverad. Vid remiss av propositioner Att sedan riksdagens ledamöter därmed får sin arbetstid inskränkt observerar han inte. Nu vill jag alls inte kritisera statsministern för att Nordiska rådets session i år blivit förlagd till den tidpunkt som skett. Statsministern bär inte något ansvar för detta. Men vad som är uppenbart är att regeringen ingalunda har utnyttjat de ökade möjligheter som Nordiska rådets ändrade förläggning har givit till att framlägga propositionerna i tid. Hade regeringen framlagt dem så mycket tidigare, hade riksdagens ledamöter under mars månad kunnat göra undan en större del av motionsarbetet, och därmed hade Nordiska rådets aprilsession inte fått de olägenheter som den nu får. Därför kan man inte dissociera regeringen från den arbetsanhopning som sammanhänger med rådssessionen. Jag skall inte läsa upp några långa stycken, herr talman, men vid interpellationsdebatten i fjol antydde statsminister Erlander att dessa sena inter 'pellationer var ett olösligt problem, om inte reformtakten skulle minskas. Kungl. Maj:t skulle alltså bidra till problemets lösning genom att säga: Ja, om reformtakten minskas kan möjligen detta problem lösas, men eftersom flertalet i kammaren inte vill minska reformtakten finns det just ingenting att göra.

Jag kan inte finna annat än att detta är uttryck för det inte särskilt tillfredsställande handlag när det gäller planering på olika områden som man från regeringssidan visar. Om jag, herr talman, får göra en enda liten utvikning, vill jag säga att jag är förvånad när man jämför denna otillräckliga planeringsförmåga med de anspråk som det socialdemokratiska partiet och enkannerligen regeringen gör på att kunna planera näringsliv, planera investeringar, ja, planera allting. Men planera sitt eget arbete kan tydligen regeringen inte. Herr talman! Det är nödvändigt att vi från riksdagens sida reagerar bestämt emot det sätt, på vilket tiden fördelas mellan regeringen och dess olika organ å ena sidan och riksdagen och dess utskott å andra sidan. Detta kan icke accepteras. Den fördelning som nu förekommer ger icke folkets representanter tillfredsställande arbetsmöjligheter, och regeringens oförmåga att här skapa bättre förhållanden kan heller inte accepteras.

Herr talman! Frågan om den sena propositionsavlämningen är en sak som återkommer alltför ofta här i riksdagen, och tyvärr måste man säga att resultatet av anmärkningarna är ganska magert. Man bör kanske ändå i rättvisans namn erkänna, att det som arbetsmaterial är mycket ambitiöst utformade propositioner som den svenska riksdagen får.

Att propositionerna är väl utformade och förberedda etc. är emellertid inte något försvar för att de avlämnas så sent och så många på en gång. Felet ligger — såsom här tidigare har sagts — i bristande organisation, mindre lämpliga arbetsmetoder o. s. v. i Kungl. Maj:ts kansli — även om vi är väl medvetna om att herrarna i kanslihuset som arbetar med dessa ting är ganska strängt sysselsatta. Det står i riksdagsordningen att propositioner skall avlämnas så snart sig göra låter. Man har emellertid — som alla känner till — definierat detta så, att propositioner som gäller statens utgifter och inkomster skall lämnas senast 70 dagar och andra propositioner senast 90 dagar efter riksdagens Ööppnande.

Det hade varit bättre om man hade haft denna regel främst för ögonen och sett dessa dagar såsom ett sista alternativ. Tidigare om åren har man från regeringshåll försvarat och förklarat dessa missförhållanden med att man inte har tillräckliga resurser för att sköta propositionsavlämnandet som det vore önskvärt. Mot denna bakgrund borde det ha funnits anledning att hysa förhoppning om ett bättre sakernas tillstånd efter den förstärkning av regeringen som departementsreformen innebar. Man hade väl också anledning att förvänta att den utökning av statsrådskretsen som har företagits åtminstone skulle kunna få en välgörande verkan i detta avseende. De många propositioner som avlämnades nu under påskveckan vittnar dock om att dessa åtgärder inte har lett till någon förbättring. Konsekvenserna av att så många propositioner avlämnas under så kort tid blir, som tidigare nämnts, att någon möjlighet för riksdagsmännen att ägna dessa propositioner det studium som behövs inte kommer att vara till finnandes. Jag har den uppfattningen att motionärernas rätt att få sina alternativ prövade inte får eftersättas. Tyvärr hemfaller vi kanhända ibland åt den uppfattningen, att propositionerna är riksdagens viktigaste arbetsmaterial och motionerna en mera sidoordnad detalj. En sådan uppfattning är felaktig. Jag vill understryka att vi bör betrakta motionerna som ett med propositionerna jämbördigt arbetsmaterial i större utsträckning än vad vi ibland tycks vilja göra. Det är många svåra frågor som vi skall ta ställning till. Jag kan som exempel nämna investeringsbanken, vuxenutbildningen, omorganisationer, lantbruksorganisationen etc. Det krävs tid för att vi skall kunna sätta oss in i dem. Det är möjligt att något skulle kunna vinnas, om regeringen på ett tidigare stadium kunde informera riksdagsmännen om innehållet i viktigare propositioner. Jag vet inte om det är nödvändigt att hålla fast vid den hemlighetsfullhet varmed man omger propositionerna till dess de publiceras, men jag tror att någon form av förhandsanmälan borde kunna prövas. I kanslihuset är man ju numera ganska van vid att skriva promemorior, varför det inte bör vara svårt att där åstadkomma en sådan förhandsanmälan. Följden av detta sena propositionsavlämnande blir också att riksdagens arbete förskjutes till den sista månaden av sessionen. Det gäller både utskottsarbetet och debatterna i kamrarna. Det innebär att kamrarna måste ta nätterna till hjälp, vilket inte är den allra bästa arbetsordningen. Riksdagen kan naturligtvis inte finna sig i dessa arbetsförhållanden, och det är önskvärt att man inom regeringen försöker finna vägar som kan leda fram till en bättre tingens ordning.

Herr talman! Det skulle väl egentligen ha ankommit på statsministern att svara på de frågor som har ställts och de påståenden som har gjorts. Statsministern är emellertid bortrest. Nästa torsdag skall dock i denna kammare besvaras en enkel fråga som är framställd av herr Norrby och som berör just de problem som här har tagits upp. Jag skulle därför kunnat nöja mig med att hänvisa till det svar som kommer att ges nästa torsdag, varvid statsministern ämnar redogöra för bakgrunden till den situation som föreligger. Jag vill emellertid inte avstå från att ta upp åtminstone ett par av de synpunkter som här har berörts. I detta sammanhang vill jag nämna att statsministern i går hade en överläggning med talmännen i kamrarna om dessa frågor. På grund av hans bortresa har jag emellertid inte hunnit få reda på vad som eventuellt kom ut av det samtalet. Beträffande själva sakfrågan är det väl tillräckligt att säga, att detta är en utomordentligt viktig fråga. Det är synnerligen angeläget att riksdagen får sitt arbetsmaterial i så god tid som möjligt. Det är också regeringens strävan att försöka framlägga propositionerna så fort som det över huvud taget är möjligt. Ingen tror väl att departementscheferna håller på propositionerna en enda dag längre än nödvändigt. Jag vill i sammanhanget nämna — och jag vänder mig då särskilt till herr Hansson i Skegrie — att det den 28 februari i år skickades ut ett cirkulär från statsrådsberedningen till samtliga chefstjänstemän i kanslihuset. Det framhölls däri hur önskvärt det var att man tänjde ut möjligheterna så långt det gick att kunna lämna utskottssekreterarna förhandsinformation om kommande propositioner. Det sades i cirkuläret att det borde vara möjligt att ge utskottssekreterarna de blivande propositionerna i korrektur, alltså innan propositionerna egentligen är offentliga, för att därigenom vinna någon tid. Jag vet att detta också förekommer i viss utsträckning. Där kan det väl inte röra sig om så många dagar, men varje dag är värdefull för utskottssekreterarna. Övriga frågor som här ställts kan jag besvara så, att regeringen inte råder över situationen precis så som här sagts. I departementen arbetar man inte på propositionerna i åratal. Först skall utredningsbetänkandena framläggas, och mellan den dagen och remisstidens utgång kan det vara ganska kort tid för utarbetandet av propositioner. Jag kan därvidlag ta ett exempel från min egen erfarenhet. | Som ledamot av bostadsförmedlingsutredningen fick jag förra året vara med om att forcera arbetet — på departementschefens framställning — så att det som bostadsförmedlingsutredningen kunde komma att redovisa kunde läggas till grund för det stycke i bostadspropositionen som gällde bostadsförmedlingarna. Men trots att vi pressade oss så mycket vi kunde lyckades vi inte få fram betänkandet förrän första veckan i januari. Det är ganska klart att det då blev snålt med tid för departementschefen, när han skulle ta ställning till frågorna efter en kort remiss och inarbeta det hela i en proposition. Hela saken är sålunda inte fullt så enkel som exempelvis herr Ohlin här ville framställa den. Härtill kommer sedan en sådan naturlig orsak som den stora arbetsbelastningen för tjänstemännen i kanslihuset. I år har också SACO-strejken förra året inverkat på arbetet i vissa departement. Den påverkade möjligheterna att snabbt få fram propositionerna. Den statistik som herr Björkman åberopade är säkert alldeles riktig. Men jag vill säga till herr Björkman att situationen i år faktiskt inte är sämre än den var förra året. Detta är naturligtvis en klen tröst för riksdagen, men om man gör en jämförelse mellan herr Björkmans siffror och förra årets, finner man att det under mars månad i fjol avlämnades 46 propositioner mot 00 i år. Jag tar bara de siffrorna som jämförande exempel, fastän det som sagt är en klen tröst. Givetvis är det beklagligt att vi inte alltid kan få fram propositionerna i den tid vi skulle vilja. När herr Björkman i sammanhanget hänvisade till den propositionsförteckning som lämnats vid riksdagens början, skall man komma ihåg att den är ett uttryck för en ambition inom departementen att hinna framlägga propositionerna vissa angivna dagar. Det har inte alltid lyckats, utan det har blivit en något senare tidpunkt. Till herr Ohlin måste jag säga att han på ett par punkter har fel. Herr Ohlin sade bl.a. att min kollega statsrådet Nilsson på något sätt skulle ha inverkat på redogörelsen för remissvaren i propositionerna. Det är helt felaktigt. Den speciella insats han gjort gäller språkvården och inte omfattningen av referatet över remissyttrandena. Jag skall inte gå närmare in på saken, med hänvisning till vad jag tidigare sade. Men låt mig avslutningsvis få nämna, att i sista hand finns det väl inte någon annan lösning på problemet än den som statsministern förra året var inne på, nämligen att regeringen framlägger färre propositioner. Det är väl dock ingen som vill att det skall bli på det sättet. Regeringen har här anklagats för att den är för ambitiös — och det går ju inte så bra ihop med de påståenden som i andra sammanhang görs, att det skulle vara en gammal och orkeslös regering!

Herr talman! Statsrådet Geijer har fel när han gör gällande att vi anklagar regeringen för att vara alltför ambitiös. Vi anklagar regeringen för att alltför dåligt planera sitt eget arbete. Den långa tid som står till förfogande gemensamt för utredningar, remissyttranden, arbetet i departementen och sedan arbetet i riksdagen — en tid som i regel räknas i år — fördelas på ett felaktigt sätt, så att riksdagen får otillräcklig tid på sig för sitt arbete och måste jäkta. Statsrådet Nilssons insatser skall jag inte diskutera med statsrådet Geijer. Men man får ju viss inside information från Kungl. Maj:ts kansli, och denna har sedan något år tillbaka varit mera mångsidig än statsrådet Geijer ville antyda. Statsministerns överläggning med talmännen är intressant. Men jag kanske skall tillägga att det var på initiativ av talmanskonferensen som = talmännen hemställde att få diskutera det allvarliga läget med statsministern. Beträffande motionsrätten, som både herr Björkman, herr Hansson i Skegrie och jag varit inne på, räddar sig kan ske regeringen delvis — i varje fall statsrådet Wickman — genom att säga: Ja, men ni kan ju skriva motionerna innan ni har sett propositionerna. Detta var ju vad statsrådet Wickman krävde i TV-debatten i förra veckan — han menade att partierna skulle ta ställning till förslaget om den nya statliga kreditbanken innan vi inom partierna haft tillfälle att läsa propositionen. Det vittnar inte om någon särskild respekt för vare sig propositionerna eller riksdagens arbete. Att underrätta utskottssekreterarnma genom att ge dem ett korrekturexemplar i förväg, kan ju inte, herr statsråd, underlätta för oss att i god tid utarbeta motioner. Det är inte utskottssekreterarna som skall utarbeta motionerna. Jag vill visst inte avstyrka att korrekturexemplar ställs till förfogande, men det löser ingalunda något problem i samband med väckandet av motioner. Till sist vill jag framhålla, herr talman, att det är en lång rad viktiga, principiellt betydelsefulla propositioner vi har att behandla i år. Detta gör trängseln särskilt allvarlig. Det är samma ryckighet i regeringens politik när det gäller relationerna till riksdagen som det är i så många andra delar av regeringspolitiken. Det är inte ambitionen som är för stor; det är oförmågan eller det bristande intresset för en god planering av relationerna mellan regering och riksdag som saken gäller.

Herr talman! Jag förstår att statsrådet Geijer närmade sig denna fråga med stor försiktighet med hänsyn till det svar som är utlovat av statsministern till nästa torsdag. Vi som tagit upp denna sak i dag får alltså egentligen svaret att vi skall vänta till nästa torsdag, ty då kommer statsministern att lämna en längre förklaring på den sedvanliga förseningen. : Nu förhåller det sig så, att just herr Ohlin och jag som tagit upp frågan i dag, i nästa vecka befinner oss i Nordiska rådet i Helsingfors. Just den omständigheten som enligt statsministern skulle förbättra propositionsavlämnan det — nämligen en senareläggning av Nordiska rådets session — medför att herr Ohlin och jag inte kan gå in i debatten nästa torsdag. Det hade vi inte kunnat göra ändå utan kammarens tillstånd, eftersom det gäller en enkel fråga. Jag skall inte med statsrådet Geijer diskutera, 'om det blivit en förbättring eller en försämring jämfört med tidigare år. Jag tror att även statsrådet Geijer känner till att det finns en omfattande statistik av professor Nils Stjernquist i band IV av »Samhälle och riksdag», som jag förmodar att den som utarbetar statsministerns svar kommer att studera till nästa vecka. Det finns ytterligare en synpunkt som jag skulle vilja lägga till vad jag tidigare har sagt. För en regering som suttit vid makten så länge är det kanske naturligt att departementscheferna anser att deras propositioner är nästintill det fullkomliga. Men. det kan tänkas, statsrådet Geijer, att det finns experter även utanför kanslihuset, vilkas synpunkter även regeringen skulle ha nytta av. Det borde även ligga i regeringens eget intresse att riksdagsbesluten blir så bra som möjligt genom de ändringsförslag som framföres från oppositionen. För att det inte skall råda något missförstånd mellan statsrådet Geijer och mig, vill jag tillägga att vi inom oppositionen naturligtvis inte vare sig begär eller tigger om att regeringen politiskt skall hjälpa oss. Det är vår sak. Med den väldiga flod av propositioner som vi nu har fått skulle vi onekligen behöva ett eget kanslihus med utredningsexperter och skrivare till vårt förfogande, men vi ber inte om politisk hjälp. Vad vi begär är hänsyn till riksdagens arbete, och det borde ligga inte bara i oppositionens intresse utan även 1 regeringspartiets intresse.

Herr talman! Herr Andersson i Storfors har frågat mig, om jag är beredd att vidtaga åtgärder som stoppar de omfattande vapenstölderna ur de militära förråden. Vidare har herr Hugosson frågat mig, om jag är beredd att medverka till en utredning om förutsättningarna för och möjligheterna till att eldhandvapen och ammunition till sådana koncentreras till regionala förråd, där effektiva bevakningsanordningar kan skapa säkra garantier mot framtida vapenstölder. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag är helt ense med interpellanterna om att allt måste göras för att minska de våldsbrott, som möjliggörs genom att brottslingarna illegalt kan förse sig med vapen. Det torde även vara så att av de vapen som i första hand används i samband med våldsbrotten — nämligen kulsprutepistoler och pistoler — är huvudparten militära vapen. Endast omkring hälften av de militära vapenförlusterna hänger dock samman med tillgrepp från mobiliseringsförråd. I övrigt tillgrips vapen i andra utrymmen, t.ex. skyttepaviljonger, bostäder, kompanikorridorer, logementsskåp, expeditioner, tältförläggningar eller trossar. För att minska antalet förluster av vapen som förvaras utanför mobiliseringsförråden vidtas nu en rad åtgärder. Bland dessa kan nämnas skärpt kontroll vid utlåning m.m. till skytteföreningar, frivilligorganisationer och enskilda, säkrare förvaring av vapen i förläggningar och tjänsterum vid förband och staber, förnyad befälsutbildning om åtgärder för att förhindra vapenstölder samt ökad inspektionsverksamhet för kontroll av att utfärdade bestämmelser efterlevs. När det gäller vapenstölderna från mobiliseringsförråden vill jag först erinra om mitt svar på en fråga från herr From i samma ämne i denna kammare den 3 november 1966. Jag meddelade då att de förstärkningar av inbrottsskyddet, som påbörjades budgetåret 1963/64, kommer att vara helt genomförda under innevarande budgetår. även om en relativt god skyddsstandard därigenom skulle komma att uppnås framhöll jag att åtgärder av annat slag också måste prövas för att förebygga inbrott av mera kvalificerat slag. Som en sådan åtgärd angav jag det utvecklingsarbete för ett trådlöst larmsystem, som bedrivs. av Allmänna bevakningsaktiebolaget i samråd med överbefälhavaren och rikspolisstyrelsen. Arbetet med larmsyste met har nu kommit så långt att larmanordningar försöksvis installeras på ett antal vapenförråd i landet. Jag vill nämna att överbefälhavaren i slutet av år 1966 bemyndigade militärbefälhavarna att under vissa speciella förhållanden tillfälligt och under tid som behövs för att förbättra inbrottsskyddet överföra vapen och ammunition från dåligt skyddade förråd till utrymmen med god skyddsnivå. Under den senaste tiden har jag haft överläggningar med justitieministern, överbefälhavaren och rikspolischefen varvid ytterligare åtgärder har diskuterats. Bland annat pågår för närvarande inom justitiedepartementet en översyn av vapenförordningen. Vid denna torde även frågan om straffskärpning för olaga innehav av pistol och kulsprutepistol komma att övervägas. De tankar om en centralisering av vapnen och ammunitionen i mobiliseringsförråden som förs fram av interpellanterna berör hela vår mobiliseringsberedskap. Det är alltså en mycket allvarlig och komplicerad åtgärd som ifrågasätts. Vårt försvarssystem med en hempermitterad värnpliktsarmé bygger ju på en snabb och säker mobilisering. En förutsättning för detta är att krigsförbandens vapen och materiel finns direkt gripbara på mobiliseringsplatsen. Detta är kort uttryckt säkerhetsaspekten för vårt försvar, och jag skall inte gå närmare in på den då den är väl känd av båda interpellanterna. Det är emellertid uppenbart att den stora spridningen av vapenförråden som systemet för med sig försvårar övervakningen och ökar riskerna för vapenstölder. Vi står här inför en avvägning mellan kraven på vår försvarsberedskap och riskerna för vapenstölder. Erfarenheterna har tyvärr visat att det hittills inte varit möjligt att uppnå ett fullständigt inbrottsskydd för vapenförråden. Med den utveckling av brottsligheten mot allt grövre brott som sker är det därför nödvändigt att pröva nya åtgär der för att begränsa vapenoch ammunitionsstölderna. Överbefälhavaren har sålunda fått i uppdrag att i samråd med fortifikationsförvaltningen och rikspolisstyrelsen skyndsamt utreda möjligheterna av och förutsättningarna för en säkrare och mera ändamålsenlig förvaring av vapen och ammunition. Därvid skall frågan om en ökad centralisering av vapenoch ammunitionsförråden prövas. Vidare skall undersökas om inte vapenförråden kan förläggas i anknytning till bebyggelse, t.ex. vid arbetsplatser och industriområden, där kontinuerlig verksamhet pågår. Syftet med utredningen skall vara att skapa säkerhet mot tillgrepp av i förråden förvarade vapen och ammunitionseffekter. Vid utredningsarbetet skall alternativa förslag till skyddsoch förvaringsprinciper samt lämpliga kombinationer av dessa undersökas. Beräknade kostnader och tidsplan för att förverkliga föreslagna åtgärder skall framläggas. Sammanfattningsvis vill jag säga att på grund av den allvarliga karaktär som våldsbrotten under senare år fått är det nödvändigt att jämsides med den sedan lång tid tillbaka pågående förstärkningen av inbrottsskyddet vid vapenförråden även pröva nya vägar och metoder för att förhindra vapenstölder. Jag är väl medveten om att detta kan leda till nya stora utgifter, men dem får vi vara beredda att ta. Någon patentlösning finns dock inte, utan olika åtgärder får kombineras med varandra för att få fram ett effektivt skydd utan att åsidosätta rimliga krav på vår försvarsberedskap.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för det positiva svar jag har fått på den fråga jag ställt i min interpellation om förutsättningarna för en koncentration av eldhandvapen till regionala förråd. Jag väckte min interpellation bland annat med anledning av det förfärliga våldsbrottet i Handen utanför Stockholm, där två polismän och en vaktman fick sätta livet till för vettvillingar som fått tag i kulsprutepistoler från militärförråd. I dessa dagar har vi genom referaten i press och TV från den pågående rättegången i Nyköping — som herr Andersson i Storfors också påpekade — ånyo blivit informerade om vilken god kännedom brottslingarna har om de militära förråden och hur de på fångvårdsanstalterna får reda på lämpliga förråd där de kan stjäla de begärliga vapnen. Det är därför, herr talman, med stor tillfredsställelse som jag i försvarsministerns svar noterar att en rad åtgärder för närvarande vidtages för att försvåra inbrott i de militära förråden. Men även om goda låsanordningar förekommer och trådlöst larmsystem installeras i våra förråd, är jag med hänsyn till utvecklingen mot allt grövre brott ense med försvarsministern om att det är nödvändigt att pröva nya åtgärder för att begränsa vapenoch ammunitionsstölder. Det var som sagt också mot denna bakgrund jag i min interpellation tog upp frågan om en centralisering av eldhandvapen och ammunition till regionala förråd, där så goda bevakningsanordningar förekommer att inbrott icke skulle vara möjligt. Jag är väl medveten om att en dylik centralisering av vapnen berör vår mobiliseringsberedskap och därmed också säkerheten hos vårt försvar. Jag ifrågasätter dock med hänsyn till rådande utrikespolitiska läge, om icke vår ambitionsgrad ur mobiliseringssynpunkt för närvarande är onödigt hög. Speciellt i södra och mellersta Sverige, där befolkningstätheten är hög och som en följd därav avstånden mellan mobiliseringsförråden och centralförråden = förhållandevis begränsade, torde enligt min uppfattning eldhandvapnen — i första hand de begärliga kulsprutepistolerna — kunna placeras i de centrala förråd, där effektiv bevakning finns. Någon väsentlig och avgörande försämring av landets mobiliseringsberedskap torde en sådan vapenplacering icke behöva innebära. Givetvis finge man, därest det utrikespolitiska läget i Europa förändrades och mobiliseringsberedskapen på grund härav behövde skärpas, ta eldhandvapnens placering under förnyad prövning. Herr talman!

Jag är väl medveten om att en förstärkning av inbrottsskyddet vid vapenförråden liksom även en centralisering av eldhandvapnen leder till stora kostnader. Emellertid har jag den uppfattningen att det är nödvändigt att vidtaga alla de åtgärder som kan vidtagas för att minska riskerna för vapenstölder såväl från allmän skyddssynpunkt som från brottsförebyggande synpunkt. Jag tror också att svenska folket är berett att bära dessa kostnader. Inte minst torde den svenska poliskåren, som inom parentes sagt genom ett otroligt skickligt spaningsarbete lyckats gripa och oskadliggöra vettvillingar som utrustat sig med vapen bl.a. från militärförråden, hälsa försvarsministerns svar i dag med mycket stor tillfredsställelse. Herr talman! Jag ber än en gång att få tacka försvarsministern för hans positiva svar på min interpellation. Jag tror att hela svenska folket med stor tacksamhet noterar den aktivitet som pågår för att för framtiden försvåra stölder ur våra vapenförråd.
Herr talman! Försvarsministern åberopar i sitt svar till interpellanterna ett svar på en enkel fråga av mig under november månad förra året i just samma angelägenhet. I det svar som då lämnades gjorde försvarsministern antydningar om att vissa åtgärder var under förberedande. Jag uttryckte i anslutning därtill en stillsam undran huruvida det inte skulle vara möjligt att »koncentrera vapen m.m. för en mindre region till ett förråd, som är så beläget att effektiv bevakning eller larmsystem kan anordnas eller andra säkerhetsåtgärder vidtagas». Just dessa synpunkter har nu beaktats. Det är med mycket stor tillfredsställelse jag konstaterar att såväl försvarsministern som de militära myndigheterna ställer sig mycket positiva till åtgärder i berörda syften. Jag skulle vilja vädja om att man under nuvarande förhållanden Öövervägde att rubba litet grand på förutsättningarna för en full mobiliseringsberedskap och tänkte mer på allmänhetens säkerhet, som det här är fråga om. Det går dock att göra en omplacering tämligen snabbt, om så skulle behövas. Det vore värdefullt om vi kunde skapa den trygghet som jag efterlyste i mitt anförande i samband med försvarsministerns svar i november. Trygghetskänslan saknas nu på många håll — i synnerhet hos den äldre befolkningen — inte bara på landsbygden utan även i storstäderna. Jag tackar för de åtgärder som har vidtagits och hoppas att de måtte leda till ett snabbt resultat.

Herr talman! Det är inte minst, som herr Andersson i Storfors nämnde, interiörerna från rättegången i Nyköping som har dragit flera streck under vikten av att någonting göres. Jag kan instämma i alla de lovord som försvarsminis tern har fått för sin välvilja och förståelse för problemet, men jag måste samtidigt konstatera att dessa små rökoffer har vi tänt för honom tre till fyra gånger varje riksdag under en följd av år, och fortfarande stjäls det vapen från de militära förråden. Enligt rikspolisstyrelsens uppfattning går man praktiskt taget ut och in i dessa förråd och tar vad man vill ha. Någonting måste naturligtvis göras, och frågan gäller bara hur man skall kunna åstadkomma en förbättring. Det värdefullaste i försvarsministerns svar i dag anser jag vara uppgiften att överbefälhavaren har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att vidtaga konkreta åtgärder.

Jag vill emellertid framföra ett konkret uppslag som hittills inte har prövats — jag vet nämligen hur svårt det är att centralisera på det sätt som här har ifrågasatts. Jag kan därvid dra en parallell med ett helt annat fack som också rör livsfarliga föremål, nämligen elektriska anläggningar. Stora områden här i landet är avspärrade emedan det är livsfarligt att beträda dem. Veterligen tar sig varken inbrottstjuvar eller andra obehöriga in på dessa områden, ty de vet att de i så fall riskerar livet. Varför skulle det vara omöjligt — jag frågar det, herr statsråd — att omgärda vapenförråden med dubbla, tredubbla eller femdubbla rader av spanska ryttare och rejält med taggtråd, minera innanför och sätta upp ordentliga anslag om att området är livsfarligt att beträda? Jag tror att man då fick ha sina vapen ifred. Det kan inte sägas att detta skulle innebära risk för någon behörig som har anledning att gå in i detta vapenförråd. Det finns flera sådan uppslag som jag inte skall ta upp kammarens tid med att relatera. Deklarationerna om intresset för och omtanken om att åstadkomma trygghet på detta område är nu så många att vi inte behöver mer av det slaget. Men vad vi behöver är att någonting verkligen blir gjort, och det bör inte vara omöjligt att hitta konkreta åtgärder.
Herr talman! Här tycks råda enighet, men jag kanske ändå bör tillägga några ord. Herr Ståhl var nöjd med enigheten men han skulle vara ännu nöjdare om vi gjorde mer i form av konkreta åtgärder. Jag vill erinra om att vi nu har lagt ned mycket pengar och mycket arbete på att förstärka de nuvarande flera tusen förråd som ligger spridda runtom i landet.

Då räknade vi med att dessa åtgärder, möjligen kompletterade med signalanordningar, larmklockor av olika slag, skulle vara tillräckliga. Det var den syn som man då hade i fråga om skyddsåtgärder på detta område. Vad vi har tvingats konstatera under de senaste åren är att dessa åtgärder tyvärr inte är tillräckliga. En del av dessa förråd, som vi har lagt ned mycket pengar på att göra inbrottssäkra, har forcerats av brottslingar utrustade med alla de moderna tekniska hjälpmedel som behövs för att tränga igenom stålväggar och cementväggar. Det har varit möjligt att genom föra sådana kvalificerade inbrott på grund av att förråden ofta varit belägna långt bort från bebyggelse, så att man i lugn och ro nattetid har kunnat ta sig in i dem. Att det sedan har funnits förråd, där det inte behövts svetsaggregat m.m. för att bryta sig in, det skall erkännas. Men de förråden skall vara borta nu, och jag vill till herr Ståhl säga att inte går man obehindrat in och ut i våra vapenförråd. Antalet stölder i dessa förråd har gudskelov minskat. Vi har en nedåtgående kurva i fråga om stölder inom mobiliseringsförråden. Tyvärr har däremot stölderna av vapen från militära förläggningar som inte förvaras i mobiliseringsförråd utan inom kasernområdena ökat. Vapen har försvunnit i samband med övningar m.m., och det har ofta varit svårt att utröna hur det har skett. Där sätts nu in speciella åtgärder. Läget är alltså inte, herr talman, så förtvivlat att man går in och stjäl när som helst i de militära vapenförråden. Vi skall inte glömma att i dessa tusentals vapenförråd, spridda över hela landet, förvaras vapen och ammunition och annan försvarsutrustning för en armé på över en halv miljon man. Det är alltså fråga om mycket stora mängder, och tanken att centralisera allt detta till några stora centralförråd är därför orimlig. Den har inte heller, såvitt jag förstår, någon förespråkare här i kammaren, ty det skulle med en sådan koncentration vara alltför lätt att slå ut förråden och förhindra mobilisering.

Det skulle vi inte kunna göra, om vi koncentrerade alla förråd till ett fåtal ställen.

Såsom jag förut har sagt är det närmast dessa principer man kommit fram till under de senaste månadernas diskussioner. Man skall inte vifta bort själva frågan om säkerheten i vår mobiliseringsberedskap. Den är av en absolut central betydelse. I utredningsuppdraget till överbefälhavaren säges också mycket klart ifrån att överbefälhavaren skall redovisa hur begränsade centraliseringsåtgärder inverkar på vår mobiliseringsberedskap.

Om vi lyckas med den trådlösa alarmanordning som nu planeras — och det ser ut att bli fallet — skall vi kunna sätta våra vapenförråd i kontakt med de lokala polismyndigheterna. Vid sidan om de kostsamma åtgärder som redan förberetts eller vidtagits, skall man också snabbutreda frågan, om det inte med hänsyn till att brottslingarna redan med sin tekniska utrustning har möjlighet att forcera de anordningar som finns är nödvändigt att föra utvecklingen vidare och så att säga komma förbi brottslingarnas standard. Såvitt jag förstår kan det endast ske genom en ökad centralisering av lokaliseringen av en del förråd samt övervakningen av dem. Det är därför rikspolisstyrelsen blivit inkopplad på saken; därigenom kan vi åstadkomma ännu större säkerhet.
Herr talman! Det som uppkallade mig var närmast herr Ståhls inlägg när han hävdar att de platser där vapen och andra militära förnödenheter förvaras skulle kunna jämställas med områden där elektriska anläggningar och liknande finns och där det är livsfarligt att uppehålla sig. Jag är ytterst tveksam, om det är en framkomlig väg att minera marken i anslutning till våra militära förråd.

De åtgärder som har anvisats i försvarsministerns svar i dag är nog de framkomstmöjligheter som står oss till buds. En ökad centralisering av förvaringen av eldhandvapen innebär inte att man centraliserar dem till fem, sex förråd i landet, utan att man inom olika regioner placerar dessa begärliga vapen i sådana förråd där effektiv bevakning kan anordnas.

Herr talman! Mittenpartiernas förslag om en partiell tandvårdsreform är enligt min bedömning välgrundat. 1961 års sjukvårdsutredning, som 1965 föreslog en stor reform för tandvården, har kartlagt situationen på detta område. Vårdbehovet är stort och särskilt framträdande bland de mindre inkomsttagarna. Kostnaderna för en rationell tandvård anses i utredningen i betydande utsträckning vara den hämmande orsaken till en för låg efterfrågan på vård. Detta gäller inte minst ungdom i åldrarna 17—19 år. I de åldrarna är vårdbehovet mycket stort, vilket också har tagit sig uttryck i bidragsbestämmelserna, enligt vilka en reduktion av tandvårdskostnaderna om 25 procent ges åt 17—19-åringar i folktandvården. Väntetiden är emellertid i många fall så lång, att dessa ungdomar inte hinner få sina tänder omskötta under den tid denna reduktion ges. Utskottsmajoriteten anser att den begränsade reform som vi i mittenpartierna föreslår bör få anstå till dess den nu tillsatta utredningen är färdig med sitt arbete. Det tidigare framlagda förslaget har nämligen föranlett en ny utredning. Vi torde alla kunna vara eniga om att en utvidgad reform är mycket angelägen för ungdomar i åldrarna 17—19 år. Den är också möjlig att genomföra efter de riktlinjer som angivits i mittenpartimotionerna och i reservationen. Ett uppskjutande av den stora tandvårdsreformen hindrar inte att en viss delreform genomföres. Om den sker efter i princip samma riktlinjer som nu gäller för barnaföderskor, ger vi oss inte in på något oprövat. Det har visat sig att de reglerna fungerar. Det torde vara nödvändigt att den stora tandvårdsreformen för tillfället uppskjutes, detta inte minst av ekonomiska skäl. Men vi anser att det bör övervägas om inte den fria tandvården av de skäl som jag tidigare anfört kan utsträckas till 19 år. Effekten av ungdomens tidigare tandvård kan äventyras, om inte vården fullföljes under den kritiska perioden upp till 19—20-årsåldern, då uppväxttiden närmar sig sitt slut och kroppen stabiliserar sig. Att samhället tar ett större ansvar för ungdomstandvården än vad som för närvarande är fallet betyder att tidigare insatser på området tryggas. En sådan vård kan också ses som förebyggande sjukvård, eftersom många sjukdomar kan härledas från dåliga tänder. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationerna 1 a) och b).

Herr talman! Det var säkerligen en ganska stor besvikelse för många när man fick klart för sig att 1961 års sjukförsäkringsutredning inte skulle resultera i en allmän sjukförsäkring även beträffande tandvården. På vårt håll har vi accepterat de skäl som har anförts för att man skall uppskjuta den totala tandvårdsreformen. Som herr Nilsson i Tvärålund nämnde var kanske i första hand de ekonomiska skälen avgörande — knappast skälet att den nya utredningen pågår. Den nya utredningen var väl snarare en följd av de ekonomiska skälen. Men vi har inte kunnat acceptera att man lämnar åldersgrupperna 17—19 år utan denna tandvårdsförsäkring som de så väl behöver. Statistiska uppgifter, bl.a. från militärtandvården, har visat att tandvården för dessa grupper i stor utsträckning försummats. Som herr Nilsson också nämnde är dessa grupper svårast utsatta för tandsjukdomar.

Detta tycker jag visar tillräckligt tydligt att det här föreligger ett starkt behov av att tandvården snarast klaras för åldersgrupperna 17—19 år. Jag skall, herr talman, icke ytterligare utveckla dessa argument. De är väl underbyggda. Jag kan inte acceptera utskottsmajoritetens synpunkt, att det inte är möjligt att genomföra denna reform innan den förnyade utredningen har lagt fram sitt betänkande.

Herr talman! Den kommunistiska gruppens motion, nr 119, om ungdomstandvården, innebär att riksdagen skall uttala sig för att vi fr.o.m.1968 skall införa avgiftsfri ungdomstandvård för åldrarna 17—21 år. Utskottet har anfört att frågan om en allmän tandvårdsförsäkring bör uppskjutas i avvaktan på den pågående skyndsamma utredningen om folktandvårdens ställning och organisation. Remissbehandlingen av sjukförsäkringsutredningens betänkande om tandvårdsförsäkring visade att vissa grundläggande frågor rörande folktandvården måste klarläggas. Även om det finns vissa frågor som ytterligare behöver utredas, anser vi för vår del att en avgiftsfri tandvård för åldrarna 17—21 år kan genomföras utan ytterligare utredningar. Vi finner stöd för denna uppfattning i vissa remissyttranden till den utredning som utskottet i sin tur åberopar för att ytterligare fördröja utbyggandet av ungdomstandvården. Låt mig erinra om vad medicinalstyrelsen uttalade i sitt remissyttrande rörande tandvårdstörsäkringen. Det heter där bl.a.: »Utredningen beräknar bristen på tandläkare år 1970 till 350—400 tandläkare och det kan därför ifrågasättas om tandvårdsförsäkringen i sin helhet bör genomföras enligt förslaget redan fr.o.m. den 1 jan. 1969. Såsom utredningen anfört kan ett för tidigt ikraftträdande medföra olägenheter i form av köproblem för de tandvårdssökande. Bristsituationen i fråga om tandläkare kan även leda till en höjning av tandläkararvodena.

Att regeringen knappast kan ta kortare steg än en årskull i sänder förstår alla. Men om man kallar detta för en effektiv folktandvård gör man sig helt enkelt skyldig till en felbedömning när det gäller denna viktiga tandvårdsfråga. Detta bevisas av en utredning som Sveriges tandläkarförbund gjort angående folktandvårdens kölistor. Utredningen gav ett mycket nedslående resultat. Väntetiden i kö efter den för ungdomsgrupperna subventionerade vården visade sig utgöra två år. Ungefär var femte patient tillhörande åldersgrupperna 16—19 år hade under väntetiden besökt privatpraktiserande tandläkare. Med kännedom om ungdomens farliga situation i karieshänseende måste dessa väntetider medföra stora skador. Föregående talare har även varit inne på denna fråga. Det allvarliga läget har ytterligare verifierats genom ett betänkande som avgivits om militärtandvården. Det framgår att de värnpliktiga behöver väsentligt längre behandlingstid än andra årsklasser av vuxenklientelet. Tandvårds behovet hos de värnpliktiga uppgår till drygt 4 timmar per patient, medan den genomsnittliga behandlingstiden för patienter är 2 timmar. Om vi ställer dessa siffror mot varandra finner vi att det inte råder något tvivel om att det långa uppehållet i tandvården efter uppnådda 16 års ålder — tandvårdsluckan — är skulden till den rådande situationen. Men inte ens militärtandvården — som alltså skulle omfatta drygt 4 timmar per patient — kan rädda tandsituationen för dessa ungdomar. I många fall har nämligen tänderna nått ett sådant förfall att de inte går att klara. Den mindre tidskrävande men invalidiserande behandling som tandutdragning innebär blir enda möjligheten. »Massåtala tandläkarna för dessa tandutdragningar», hävdades i en rätt uppmärksammad tidningsartikel under föregående år. Tandförfallet med åtföljande utdragning blir inte mer tilltalande av att det många gånger gäller tänder som har påkostats mycket arbete och mycket pengar. Tidigare kostnader har alltså lagts ned till ingen nytta. Herr talman! Detta är grunden till vår motion, i vilken vi diskuterar möiligheten att få till stånd en kostnadsfri ungdomstandvård t.o.m. 21 års ålder. Det råder inte något tvivel om att utgångsläget efter 21 år, om man slår in på denna linje, bör bli så gynnsamt att en fortsatt årlig revision av tänderna ingalunda skulle behöva medföra alltför stora kostnader för patienterna. Från dessa synpunkter, från att vi i dag har en viss ungdomstandvård i åldrarna 17-—19 år med en taxenedsättning på 25 procent och från att en del landsting ger 50 procents nedsättning, vill jag bedöma utskottets och regeringens ståndpunkt som svår att förstå. Att efter allt som har sagts om djärva målsättningar börja tala om att ge en årskull, som redan har en viss subventionerad tandvård, fri tandvård och att uttala att detta är målet för en effektiv folktandvårdsorganisation verkar svagt; det är det minsta man kan säga. Detta är väl om något att fortsätta att köra i gamla kärrspår. Jag anser, herr talman, att det finns både ekonomiskt och läkarmässigt utrymme för vårt förslag om ungdomstandvård upp till 21 år. Jag ber därför att få yrka bifall till vår hemställan i motion nummer 119 i denna kammare i vad avser den första att-satsen. Eftersom utskottet gjort en skrivning beträtfande de statsbidrag som utgår till folktandvården — och som vi också tagit upp till behandling i vår motion — vilken innebär att man är beredd att ompröva dessa frågor, avstår jag från att i övrigt yrka bifall till motionen.
Herr talman! Den debatt som förts har illustrerat det intresse som finns i alla läger för att så snabbt som möjligt genomföra sjukförsäkringsutredningens förslag till förbättring av tandvården. Det är också angeläget att härmed sammanhängande problem snarast finner sin lösning. De olika motionsyrkanden som föreligger visar att det finns flera vägar att gå. Önskemålen kan alltså vara många, men mellan reservanterna och utskottsmajoriteten finns det i sak inte någon delad mening om att vad man än skall göra måste frågan utredas och prövas i någon form. Ingenting är färdigt att omedelbart träda i funktion. Utskottet har funnit det klokast att avvakta den helt nykigen tillsatta utredningen, vars ledamöter just har utseits och som enligt sina direktiv — det kan finnas skäl att citera dessa — i första hand skall studera åldersgrupperna upp till 17 år. Det heter i direktiven: »Som ett förstahanidsmål bör gälla att den kosinadsfria, organiserade barntandvården får sådan omfattning att den räcker till för samtliga barn i åldrarna upp till 17 år. En tandvårds försäkring skall alltså inte behöva omfatta dessa grupper.» Departementschefen har denna mening, reservanterna en annan. Jag tror att det vore olyckligt, om vi i detta läge brådskande genomförde reformer i frågor, som vi kanske senare är beredda att finna andra lösningar på.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

Herr talman! Det är givetvis glädjande att motera att antalet invalidbostäder under senare år ökat ganska kraftigt. Medan antalet beviljade statliga bidrag till invalidbostäder under budgetåren 1959 64 visat en måttlig ökning — från 51 till 177 — steg antalet kraftigt under budgetåret 1964/65 till inte mindre än 496. Allt talar för att denna trend fortsätter. Riksdagsbeslutet år 1965 om en höjning av bidragens maximibelopp till 15 000 kronor är säkerligen en starkt bidragande orsak till denna stegring. Därmed tror jag är sagt vad ökade samhälleliga insatser betyder. Vad de i verkligheten kan innebära för handikappade mänmiskor behöver knappast i (detta sammanhang ytterligare framhållas. Det är emellertid inte den sidan av problemet som tagits upp i motion II: 54 av kommunistiska motionärer samt i motionerna 1I1:294 av herrar Göran Karlsson och Högström och II: 354 av herr Almgren m.fl. Det är det förhållandet att handikappade personer i mycket stor utsträckning wutöver sitt handikapp, som kan vålla dem nog bekymmer, dessutom har lägre inkomster jämfört med andra människor. Eftersom de inredda invalidbostäderna mestadels kommer i fråga i nyuppförda lägenheter med samtidigt »moderna» hyror, uppstår problem för många att kunna tillgodogöra sig förmånen att hyra en ändamålsenligt inredd lägenhet. I motioner under fjolårets riksdag, ja, än tidigare, samt vid årets riksdag har vi motionärer i någon mån welat komma till rätta med detta problem. Det är ett faktum att många kommuner har visat prov på social vidsynthet och beaktat de handikappades situation genom att bevilja hyressubventioner. Detta är givetvis ett berömwvärt handlande av ifrågavarande kommuner. Men alla i denna kammare vet situationen för ett stort antal kommuner: skatteunderlaget och skattekraften är sådana, liksom behoven i övrigt, att det ligger mycket nära till hands att avstå från en hjälpåtgärd av detta slag. De Handikappades riksförbund har på sina kongresser gjort uttalanden till förmån för införandet av invalidbostadsbidrag eller hyressubvention av det slag som nu föreslagits. Stadsoch kommunförbunden har gjort inventeringar av de kommunala besluten, vilket tycks ha fört frågan ytterligare framåt. Vad vi föreslagit är att från statligt håll ges ett stimulansbidrag, som liksom höjningen av = invalidbostadsbidragens maximibelopp skulle komma att öka möjligheterna att efterfråga iordningställda invalidbostäder. Riksdagsutskottet agerar på ett mycket vanligt sätt genom att hänvisa till pågående utredning, i detta fall handikapputredningen. Vid en genomläsning av direktiven för denna utredning är det svårt att finna, att denna stödform närmare skall prövas av utredningen. Utskottets utlåtande ger därför mera intryck av en undanflykt. Jag beklagar att detta sker i en fråga som denna. Hyreskostnaderna har år för år undergått en stegring. Naturligtvis drabbar stegringen i hög grad även denna kategori av människor. Det är en klen tröst för dessa handikappade att få höra talas om pågående utredningar — allra helst som det är tvivelaktigt, om problemen med just deras hyressituation kommer att bli behandlade. Skulle utskottets talesman vilja uttala sig litet tydligare i frågan, huruvida direktiven för handikapputredningen ger utrymme för tolkningen att även Överväga statligt stöd, avsett för kommunal hyressubvention? I avvaktan på svar härom, herr talman, skall jag tills vidare avstå från att framställa yrkande om bifall till motion nr 4 i denna kammare.
Herr talman! På direkt fråga kan jag nämna att utskottets skrivning inte ger den tolkning som den föregående talaren kanske önskar. Utskottet har mycket utförligt redovisat hur frågan behandlats och vad den innebär. Utskottet har också redovisat att riksdagen 1965 fattade beslut om vilka regler som bör gälla för kommunala bostadstillägg för de kategorier som det här kan vara fråga om. Därmed är inte sagt att det inte kan komma att bli statliga bidrag till detta ändamål. En sådan fråga avgör riksdagen själv och den kan tagas upp i ett senare sammanhang. Utskottet har emellertid inte sagt att denna fråga skall prövas av handikapputredningen. Handikapputredningen har till uppgift att kartlägga de frågor som här berörs och ge oss ebt gott material för bedömning, så att man får klart för sig omfattningen, arten, vilka grupper det gäller och hur man skall gruppera och klassificera dem, vilket är mycket svårt att göra. Vi får alltså snart ett material att studera, och om det visar sig att det fordras statligt engagemang för att få till stånd något effektivt, är det en fråga som riksdagen då får ta ställning till. Detta betyder dock inte att utskottet av ren slöhet vill föra över spörsmålet till utredningen.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
Herr talman! Låt mig bara erinra om att det redan nu ges möjlighet att i statligt belånade fastigheter erhålla en särskild bostadssubvention på 15000 kr. per bostad för uppförande av lägenheter för handikappade. Denna möjlighet har utnyttjats och utnyttjas nu ihögsta grad, och jag anser att vi bör gå vidare på den wvägen. Jag will tillägga att det är riktigt som herr Lorentzon säger att kommunerna med största intresse har gått in för handikappstöd. Överallt försöker man nu förbättra de handikappades förhållanden, tar upp samarbete med dem, bildar särskilda kommittéer för planering och planläggning som i största möjliga utsträckning tillgodoser deras intressen.